Fru talman! Peter Persson har frågat mig om jag har för avsikt att se över sänkningen av restaurangmomsen till förmån för, vad Peter Persson anser vara, mer sysselsättningsskapande åtgärder. Peter Persson har också frågat mig om jag avser att ta avstånd från det, som enligt Peter Persson är, kampanjstöd som utifrån egenintressen nu ges för den nedsatta restaurangmomsen av McDonalds, Max med flera. Den 1 mars 2011 överlämnade Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster delbetänkandet Sänkt restaurang och cateringmoms . Utredningens analys av den sänkta restaurangmomsen visade på gynnsamma effekter på den samhällsekonomiska effektiviteten, sysselsättningen och de administrativa kostnaderna för företagen. Regeringen valde att i samband med budgetpropositionen för 2012 sänka restaurangmomsen. Regeringen ser ständigt över sina reformer. Detta gäller även den sänkta restaurangmomsen. I november 2011 gav regeringen Konjunkturinstitutet, Tillväxtanalys och Skatteverket i uppdrag att följa upp effekterna av den sänkta restaurangmomsen. Jag kan således konstatera att effekten av den sänkta restaurangmomsen ses över noggrant, oberoende av branschintressen. Regeringen inväntar fortfarande utvärderingar av de långsiktiga effekterna, men hittills kan jag konstatera att utvärderingarna visar på positiva effekter på sysselsättningen som ligger i linje med de bedömningar regeringen gjort.
Fru talman! Arbetslösheten är vårt lands stora samhällsproblem. Det är ett gigantiskt slöseri med resurser, och det plågar enskilda människor. Det är regeringens stora misslyckande. Den strategi man har valt handlar ensidigt om att sänka skatter genom så kallat jobbskatteavdrag eller om att sänka enskilda kostnader. Man har helt glömt att det finns något som heter näringspolitik, till exempel satsning på infrastruktur, forskning och utbildning och strategier för skilda branscher, eller arbetsmarknadspolitik - att ha en trygg arbetslöshetsförsäkring som gör att man kan gå vidare och att ha omskolning, vidareutbildning och kompetensutveckling. Regeringen har rustat ned både arbetsmarknadspolitik och näringspolitik. I stället flyr man in i ett tänkande där det bara handlar om att sänka kostnader för arbetskraft. En generell och dyr åtgärd har särskilt varit riktad mot ungdomar. Ett och ett halvt år efter hotell och restaurangmomsens halvering säger SCB att detta inte haft någon effekt eller att effekten är tveksam. Visita säger att 4 000 nya jobb har skapats. De är naturligtvis en part i sammanhanget. Eftersom kostnaden för reformen är 5,4 miljarder, finansministern, kostar varje jobb 1,3 miljoner kronor! Det hade naturligtvis kunnat ge en helt annan effekt om man hade anställt lärare eller undersköterskor, om man hade haft en inkomstöverföring till barnfamiljer och sänkt barnbidraget eller om man hade sänkt skatterna så att pensionärerna fått ett rimligare utfall jämfört med andra. Detta vill finansministern inte diskutera. I stället går han till attack. Jag tycker att det är beklagligt att finansministern inte vill pröva intellektuellt om det är en rimlig åtgärd att varje nytt jobb har kostat 1,3 miljoner kronor i en bransch där vinsterna ökat kraftigt under samma tid. Då har man gått ungdomen förbi i en bransch som många gånger präglas av låga löner. Finansministern vill inte pröva om politiken inte räcker till eller om den är undermålig. Han vill inte heller kommentera det kampanjstöd regeringen har fått från branschen. Det är brev till anställda från ett företag där man säger: Rösta rätt! Det är en kampanj och en dubbelstöt från Visita under ledning av Maud Olofsson. Tycker finansministern om det kampanjstöd han får, eller är han beredd att ta avstånd från det? Och framför allt: Är han beredd att pröva åtgärden? Är den inte väldigt kostsam och ineffektiv, finansministern?

Fru talman! Hur kommer det sig, Peter Persson, att du kan såga en hel bransch? För det är vad du gör med de här frågorna. Du tycker att man går ut och kampanjar för en alliansregering. Som företagare har man väl rätt att yttra sig och tycka vad man vill. Vi har åsiktsfrihet i det här landet. Det har tillkommit många arbetstillfällen. Glöm inte vilka som får arbete till följd av den sänkta momsen på restauranger och hotell! Det är unga som ofta inte har någon högre utbildning eller kanske inte ens har avslutat gymnasiet. Jag har besökt många restauranger och träffat restaurangägare. Det kanske Peter Persson också borde göra. Hittills är det inte en enda som har sagt: Vi vill gå tillbaka till 25 procents moms. När man frågar vilka de anställer svarar de: Vi tittar på det som passar oss, gärna unga som är billiga, för det tar ett tag att skola in. I restaurangbranschen tittar man inte alls på samma sätt på att personen har avslutade studier eller högskolestudier, utan man tittar på att det är en person som passar. Detta är jobb även för ungdomar som studerar och vill tjäna lite extra pengar. Vad är problemet, egentligen? Är det att vi har fått fler arbetstillfällen eller att vi har minskat antalet konkurser? Där är man rätt tydlig. Jag har träffat flera företagare som kanske inte har sin restaurang på Stureplan utan någonstans utanför Skellefteå eller i Småland. De säger: Tack vare detta har vi överlevt. Vi klarar det. Skatteverket har kommit med en rapport som säger att man har minskat skattefusket med ungefär 700 miljoner. Det är väldigt bra. Jag antar att Peter Persson någon gång har ätit på en vägkrog eller något gatuköksaktigt där det står "Äter ute", "Catering" eller "Hämtar maten" på kvittot fast man har suttit där. Det har varit en svår gränsdragningsfråga också. Vi har diskuterat det här i kammaren tidigare. Jag träffade en företagare med en verksamhet där man både kunde hämta mat och sitta där och äta. Ett exempel var att en kund kom och sade att maten skulle tas med, och 12 procents moms slogs in. Personen i fråga gick sedan ut och mötte en kompis i dörren som sade: Jag ska äta men sitta här. Då tog den första personen sin lilla påse med sig in och satte sig vid bordet. Vad händer i en sådan situation? Det har varit en stor gränsdragningsproblematik när det gäller detta. Min fråga till Peter Persson är: Vill ni höja momsen på övrig mat till 25 procent? Blir det mer rättvist då? Det är orättvisa eller någonting liknande som driver er, för ni tycker ju inte att det här är okej. Konjunkturinstitutet sade att 4 000 jobb är en direkt följd av momssänkningen. Sedan har vi de halverade arbetsgivaravgifterna för unga också. Visita säger att det är 10 000 fler arbeten som har skapats. Någonstans mellan 4 000 och 10 000 arbeten har alltså skapats. Sedan får man väl se på sikt hur många arbeten det blir som skapas. Kom med något bättre förslag på en reform som gynnar de unga - inte Amsåtgärder, utan en riktig reform! Det här har gjort det plus att vissa företag har undgått att gå i konkurs. Ingen ska säga att restaurangbranschen skär guld med täljkniv.

Fru talman! Peter Persson ställer många ideologiskt intressanta interpellationer, och det här är väl en av de allra mest intressanta, åtminstone den andra frågeställningen. Den gör mig som liberal ganska bekymrad. Peter Persson önskar nämligen att regeringen ska ta avstånd från en viss åsikt från ett företag. Jag menar att det är oerhört viktigt att vi håller på den fria åsiktsbildningen i det här landet. Man kan lätt vända på det här, fru talman, och säga att regeringen skulle ta avstånd från det som Hotell och restaurangfackets ordförande Niia säger. I motsats till Peter Persson tycker hon att man inte ska höja restaurangmomsen. Jag försvarar absolut ordförandens för LO-förbundets hotell och restaurangfack och alla medlemmars rätt att tycka vad de vill om det här. Om regeringen skulle ta avstånd från någon åsikt som en enskild person eller något fackförbund har i det här landet skulle jag omedelbart anmäla finansministern till konstitutionsutskottet, för så gör man inte. Jag tycker att Peter Perssons, en socialdemokratisk riksdagsledamot, fråga om att regeringen ska ta avstånd från en viss åsikt är mycket uppseendeväckande. Fru talman! Jag återgår nu till huvudfrågan som det här gäller, nämligen sänkningen av restaurangmomsen. Kanske är det inte bara jag utan någon annan också som varje dag gör som jag och lägger sig ned och sover och under huvudkudden har valmanifestet från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet från den 31 augusti 2010. Det är underskrivet av Mona Sahlin, Lars Ohly och, tror jag, Maria Wetterstrand. Vad kan man läsa i punkt 5 som handlar om stärkt konkurrenskraft? Jo, att dessa tre partier om de vinner regeringsmakten ska överväga att också sänka restaurangmomsen. Det finns någon annan reservation på allting också om det ekonomiska läget så tillåter. Peter Perssons parti gick till val på att man skulle sänka restaurangmomsen. Var glad över att regeringen har gjort det som ni ville göra, och var inte så bekymrad över detta! Jag var själv en av dem som var ganska fundersamma över detta skattesänkningskrav. Det tillhörde inte Folkpartiets prioriterade skattesänkningar, det ska jag gärna medge. Men nu när Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gick till val på detta får de väl pröva det också. Sedan tycker jag att det är klokt som finansministern säger att man nu i efterhand får se om detta var en klok politik eller inte. Ni ska vara glada och inte gå till angrepp mot er egen politik och att man har genomfört den. Peter Persson var ju kandidat till 2010 års program och läste det säkert väldigt ingående. Annars kan man fråga sig: Om ni inte menade någonting med detta, vilka övriga punkter var det som ni inte menade någonting med? Man måste ju tro på det som står i ett valmanifest, för det är ju inte vilket dokument som helst. Peter Persson har läst det så noggrant att han vet att Socialdemokraterna gick till val på detta förslag. Nu tycker ni att det är ett jättedåligt förslag och alla dömer ut det. Men varför framförde ni då detta förslag?

Fru talman! Målet för regeringens politik är full sysselsättning. Alla som vill och kan ska ha ett arbete. Vi för en konsekvent politik för att förverkliga full sysselsättning. Vi har arbetat för att det ska vara fler som vill arbeta, fler som kommer in på arbetsmarknaden, som lämnar bidragssystem eller som kommer in och stannar kvar längre. Vi har fört en politik för att fler ska anställa, och vi ska alltså ha ett kostnadsläge som gör att man är beredd att anställa fler människor. Vi har fört en politik som ska göra att det finns fler företag i Sverige. Det här är en politik som förbättrar konkurrenskraften, som förenar reallönetillväxt med en ökad sysselsättning. Vi ser resultaten. Vi har 250 000 fler i sysselsättning i dag, vi har den högsta sysselsättningsgraden bland jämförbara länder, vi har 50 000 fler unga kvinnor på arbetsmarknaden och för första gången arbetar en majoritet av kvinnorna heltid. Varför är då restaurangsektorn en del av den här strategin för full sysselsättning? Det finns många skäl till det. Den är en del av den inhemska sektorn, det är en arbetskraftsintensiv sektor och det är en sektor där väldigt många unga arbetar. 40 procent av de anställda är ungdomar. Därtill har andelen utrikes födda som jobbar i den här sektorn dramatiskt ökat, under de här åren från 25 till 40 procent. Det här är alltså en sektor där 40 procent av de anställda är unga och 40 procent av de anställda är utrikes födda. Låt oss då titta på hur politiken har fungerat. Sysselsättningen har bara sedan 2008 ökat från ungefär 80 000 personer till över 100 000 personer. Trots att vi alltså har gått igenom en mycket besvärlig internationell lågkonjunktur har sysselsättningen i den här sektorn ökat med något över 20 000 personer. Sedan den här åtgärden trädde i kraft handlar det om ungefär 10 000 personer i ökad sysselsättning. Det är naturligtvis svårt att belägga att det här hänger ihop med restaurangmomsen. Det finns många andra förslag som samtidigt har spelat stor roll. Vi vet inte hur många av de här jobben som egentligen beror på jobbskatteavdraget. Det är komplicerat att veta om en betydande del av de här jobben kanske hänger ihop med nedsättningen för ungdomar, för det här är en sektor där väldigt många ungdomar arbetar. Det kan också ha att göra med nystartsjobben som ger ett starkt stöd för dem som går från olika typer av bidragssystem in i arbete. Men förmodligen beror en inte obetydlig del av detta på lättnaderna som vi har gjort för restaurangsidan som har förenklat skattesystemet och gjort branschen mer attraktiv och som också lett till att vi fått ett kraftigt genomslag på sänkta priser. Socialdemokraterna vill höja skatten på restaurangbranschen, först med 6 miljarder direkt och sedan med ytterligare 15 miljarder indirekt. Det här är alltså en kraftig skattehöjning på en av de mest sysselsättningsintensiva verksamheterna i Sverige där 40 procent av de som arbetar där är unga och över 40 procent är utrikes födda. Det här är naturligtvis en politik som skulle leda till skadliga effekter på sysselsättningen Vi kan debattera hur stora de skadliga effekterna blir, men att det sammantaget kan handla om en förlorad sysselsättning på någonstans uppemot 20 000 sammantaget av de två åtgärderna är i linje med de bedömningar som de flesta ledande experter gör. I ett läge där vi måste kämpa för varje jobb i Sverige, där konkurrenstrycket internationellt hårdnar, där vi får hålla i jobben, säkra företagen och säkra att vi har verksamheter i Sverige vill Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägga en tung skattebörda just på en arbetskraftsintensiv verksamhet. Det är mycket förvånande, fru talman.

Fru talman! Den 1 januari 2012 sänktes restaurangmomsen från 25 till 12 procent. Nettokostnaden blev 5,5 miljarder. En del bedömare säger optimistiskt att kanske 4 000 jobb har åstadkommits. Men samtidigt säger man att annan konsumtion har minskat och att andra jobb har försvunnit. Sysselsättningstillväxten inom hotell och restaurangbranschen är faktiskt mindre än när reformen sjösattes. Arbetslösheten bland unga har faktiskt ökat, inte minskat, sedan reformen sjösattes. Samtliga expertmyndigheter har i varierande mening dömt ut den halverade momsen på hotell och restaurang som dyr och ineffektiv. IFAU, Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Ekonomistyrningsverket, Arbetsförmedlingen och Riksrevisionen är samstämmiga. Till exempel Calmfors säger att det sannolikt inte har ökat sysselsättningen. Utan man tränger undan jobb i andra sektorer. Jonung säger att det är branschstöd till en bransch som inte är i kris. Sänkningen kostar mycket i form av förlorade skatteintäkter. IFAU säger mycket brett och översiktligt att den sänkta arbetsgivaravgiften tillsammans med den halverade momsen har gett någonstans mellan 10 000 och 14 000 jobb. De två åtgärderna tillsammans har alltså gett mellan 10 000 och 14 000 jobb. Om samma resurser hade tagits in i skolan hade vi fått 40 000 lärare - 40 000 lärare i en skola där vi har problem med fallande resultat. Finansministern tyckte att det var bättre med 10 000 jobb ute i restaurangnäringen. Samma resurser hade gett 50 000 jobb i äldreomsorgen där många stressar svårt, och många gamla längtar efter närhet. Men finansministern väljer 10 000 jobb i restaurangnäringen som kostar 1,4 miljoner styck. Därför har jag frågat finansministern om han över huvud taget har övervägt att göra en annan politisk bedömning än den han har gjort. Jag avslutar med frågeställningen som upprörde en tidigare talare, nämligen min bekant Gunnar Andrén. Finanspolitiska rådet formulerade 2012, apropå sänkningen av restaurangmomsen, att "det riskerar att öka incitamenten för lobbying från intressegrupper som ser möjlighet till branschstöd". Det är just det vi ser i dag. Och jag har förstått att den moderatledda regeringen tycker att det är bra med stödet från en bransch som attackerar socialdemokratin för dubbelstötar och annat ovederhäftigt. Effekten på jobben har nämligen bevisligen inte varit som man säger.

Fru talman! Peter Persson står här i talarstolen och blandar äpplen, päron, clementiner och apelsiner och gör en stor fruktsallad av det. Och den är sur, ska jag säga. Det är bara sänkningen av hotell och restaurangmomsen som är problemet. Gunnar Andrén påpekade mycket riktigt att ni gick till val på det här 2010, men när alliansregeringen genomförde det var det plötsligt inte okej. I sitt första inlägg hänvisade Peter Persson till SCB. Jag tycker att Peter Persson ska läsa SCB i dag. Antalet sysselsatta i Sverige fortsätter att öka. Det är faktiskt rätt hyggligt i Sverige - även om det inte låter så här i kammaren. Nu är Socialdemokraterna emot sänkningen av moms för restaurangbranschen. De dissar en hel bransch, som jag sade innan. Tre interpellationsdebatter tidigare ville Socialdemokraterna sänka energiskatten för vissa digitala energiintensiva företag. Är inte det påverkat av lobbning? Det låter som om vi har köpt hela restaurangnäringens intressen. Det handlar inte om det. Det handlar om att få unga människor utan långa utbildningar i jobb. Det är en fantastisk reform för att få det. Som jag sade innan är det också en reform som har minskat konkurserna. Det är nämligen en tuff bransch för många. Jag tycker att Peter Persson ska åka ut och träffa företrädare för branschen och höra vad de säger. Jag vet att ni har varit på Visita, och det ni fick höra där var inte riktigt vad ni ville höra. Det här är faktiskt en bra reform. Vi ska vara tacksamma för den, och vi ska vara tacksamma för att McDonalds anställer unga. De blir nämligen anställbara för andra tjänster eller jobb sedan. Det här är alltså bra. Håna inte företagare!

Fru talman! Jag var beredd att gratulera Peter Persson till hans tystnad i fråga om den andra delen av hans fråga, tills han tog upp den på slutet och gjorde ont värre. Jag måste nu absolut försvara Karl-Petter Thorwaldsson, Ella Niia och andra fackliga företrädares rätt att ha sina egna åsikter i frågan. Det skulle till och med kunna gälla kommunstyrelsens ordförande i Jönköping. Det ska inte finnas några restriktioner för vilka åsikter dessa människor vill ha om den politik som regeringen för, absolut inte. Detta är en grundläggande princip som är viktigare än såväl skattesänkningar som marginalskatter och så vidare. Fri opinionsbildning ska vi ha i det här landet! Heder åt både Karl-Petter Thorwaldsson som uttalar sig mot regeringen och åt Ella Niia som uttalar sig för regeringen i frågan. Det ska vara fri opinionsbildning, och det är bra att LO-tidningen Arbetet - som den numera heter - inte har sådana restriktioner som gynnar tystnadens politik.

Peter Persson, var inte arg! Var glad över att regeringen har genomfört åtminstone delar av ert valmanifest! För övrigt vill jag också fråga: Om nu detta var dåligt, vilka övriga delar skulle vi inte tro på? Och framför allt, vilka delar av valmanifestet 2014 ska vi absolut inte tro på?

Fru talman! Vi kan alltså konstatera att sysselsättningen i restaurangbranschen har ökat med 20 000 personer. I en tuff period i svensk ekonomi, från 2008 till 2013, har sysselsättningen ökat från 80 000 till 100 000. Det är en kraftig ökning. Det är jättekomplicerat att belägga vilken del av regeringens politik som har haft störst effekter. Förmodligen har jobbskatteavdraget särskilt stora effekter för en sådan bransch som hotell och restaurang eftersom många människor går in på arbetsmarknaden där. Många har gått från deltid till heltid, vilket vi har sett att många kvinnor har gjort tack vare jobbskatteavdraget. 40 procent i hotell och restaurangbranschen är också unga och har följaktligen påverkats av den sänkta arbetsgivaravgiften. Det är alltså svårt att bedöma om den har haft större effekt än till exempel restaurangmomsen. Lättnaderna som nystartsjobb och andra omläggningar av arbetsmarknadspolitiken har förmodligen också bidragit. Restaurangbranschen är en speciell bransch. 40 procent av de anställda är alltså unga, och 40 procent är utrikesfödda. Det är klart att det är viktigt att branschen har möjligheter att anställa också framgent. Det kommer att vara en inkörsport för många människor in på arbetsmarknaden, och det är också en bransch med förutsättningar att växa i takt med att allt fler människor tycker att det är värt att lägga pengar på mat, turism och kultur i Sverige. Mot den bakgrunden framstår Socialdemokraternas politik som mycket märklig. Att rikta skattehöjningar just mot en personalintensiv bransch där många jobb in på arbetsmarknaden skapas är en mycket märklig politik. Det finns skatter som man kan höja. Det finns till och med socialdemokratiska partier som höjer skatter i Europa, men då höjer de skatter på fastigheter eller på områden där de inte har så stora och direkta effekter på arbetsmarknaden, eller så höjer man på miljösidan där det kan behövas styrmekanismer. De svenska Socialdemokraterna är helt unika med idén att lägga skattehöjningarna på personalintensiv verksamhet. I takt med att vi har en allt tuffare globalisering, där vi får slåss för varje jobb i Sverige, vill Socialdemokraterna göra en stor omläggning av politiken. De vill höja skatterna på arbetskraftsintensiv verksamhet och använda pengarna till att i huvudsak bygga ut bidragssystem och gamla traditionella garantiåtgärder och förstärkta fas 3-program. Det är en mycket traditionell arbetsmarknadspolitik. Därmed ser vi riskerna. Bygger man ut bidragen, vidtar ännu fler åtgärder som innebär rundgång och samtidigt höjer skatterna på jobb då ökar riskerna för utanförskap. Då ökar också riskerna för större klyftor och för att vi återigen får en socialdemokratisk politik där man borrar upp gräddfiler för de allra rikaste, som man gjorde med arvs och gåvoskatten med miljardärsundantaget och förändringarna i 3:12-reglerna, samtidigt som man låser fast, tränger ut och försämrar förutsättningarna för grupper med svagare ställning på arbetsmarknaden. Man trycker ut, bygger trösklar och hindrar. Det är så den socialdemokratiska politiken skapade 80-90 procent av de klyftor vi nu diskuterar i Sverige. Det är den typen av åtgärder som slår undan fötterna för dem som behöver komma in på arbetsmarknaden och som leder till ökade klyftor. Det är en politik på väg bort från full sysselsättning, fru talman.

Fru talman! Sanningen är den att sysselsättningen i hotell och restaurangbranschen har ökat under en tioårsperiod, men ökningen av anställda har inte varit tydlig när det gällt de så kallade reformerna som sänkt kostnaderna för anställda. Däremot har man kunnat se någonting annat. Jag har studerat ett hamburgerföretag som lämnat sina anställda rekommendationer om hur de bör rösta. Jag tycker faktiskt, Gunnar Andrén, att det är anmärkningsvärt när företag så direkt går ut mot sina anställda. Det är det jag debatterar med finansministern. År 2007 tog företaget i fråga vinstskutt ett, 31 procent. Arbetsgivaravgiften för unga steg med 1 procent. År 2009 tog det vinstskutt två, 47 procent. Arbetsgivaravgiften för unga sänktes; det var steg två. År 2009 togs vinstskutt tre, 17 procent. Restaurangmomsen sänktes. Det visar att reformen kostnadsmässigt hamnat på annan plats än den som var den avsedda och önskvärda. Jag förstår att Maud Olofsson som ordförande i Visita utnyttjar sina nära kontakter med finansministern och statministern för att påverka och formulera kampanjstöd politiskt mot socialdemokratin. Man har naturligtvis rätt att diskutera, debattera och föra fram synpunkter, men jag delar den uppfattning som Finanspolitiska rådet hade 2012 och väl fortfarande har. Den lobbningen har inte varit nöjaktig.
Fru talman! Regeringen bedriver en mycket konsekvent politik för full sysselsättning. Vi tycker att arbete för alla och förutsättningar för alla att vara på arbetsmarknaden är centrala utgångspunkter. Det beror på att arbetet är viktigt i sig. Det är genom att arbeta vi bidrar till våra medmänniskor, det är genom att arbeta vi skapar sammanhang och det är genom att vara i arbetslivet vi skapar oss en väg genom yrkeslivet som ger trygghet. Då är det problematiskt att Sverige ofta har högre trösklar för unga människor att komma in än många andra länder. Vi vet av utredning efter utredning vad trösklarna består i. Sverige har relativt höga skatter. Sverige har omfattande regelverk. Sverige har mer omfattande bidragssystem och mer omfattande Amsåtgärder än de flesta andra länder. Det har vi försökt reformera för att förbättra förutsättningarna för människor att få arbete, och vi ser att den politiken har fungerat med över 250 000 i ökad sysselsättning. 50 000 unga kvinnor har fått arbete, fler arbetar heltid och i hotell och restaurangbranschen ser vi en ökning från 80 000 i sysselsättning till 100 000 år 2013. I år kommer vi säkert att se en ytterligare ökning. Det beror på att politiken fungerar. Den skyddar jobb i Sverige och skapar förutsättningar för unga människor att komma i arbete. Att backa från den politiken och börja undergräva förutsättningarna för forskning och utveckling, för företagsamhet, för kunskap, för arbete och i stället lägga resurserna på att trycka bort människor, trycka ut människor, stänga ute människor, låsa fast människor i ett ekorrhjul av Amsåtgärder vore en skadlig politik för tillväxten, jobben och sammanhållningen, fru talman.